Fru talman! Martina Johansson har ställt flera frågor till mig om lokal samverkan vid stora infrastrukturprojekt. Dels frågar hon vad jag kommer att göra för att Trafikverket ska arbeta mer med helhetslösningar i sina projekt, dels hur jag kommer att arbeta för att förtydliga uppdraget om lokal samverkan och acceptans och dels hur jag kommer att följa upp att den lokala samverkan ökar. Fru talman! Jag förutsätter att Trafikverket inom alla sina projekt arbetar för att minimera de störningar som uppkommer under byggtiden. En god dialog med lokala aktörer är ofta både en förutsättning och en möjlighet för att hitta bra helhetslösningar. Jag vill understryka att samverkan med andra aktörer är en viktig del av Trafikverkets uppdrag. Enligt sin instruktion ska Trafikverket ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör lokalt inflytande. Jag förutsätter att detta är något Trafikverket kontinuerligt ser över och utvecklar inom ramen för sitt uppdrag. Regeringen följer upp Trafikverkets verksamhet på flera sätt. I varje årsredovisning redogör Trafikverket bland annat för hur myndighetens planeringsverksamhet, underhållsverksamhet och investeringsverksamhet har bedrivits under året. Regeringskansliet har också en löpande dialog med Trafikverket där denna typ av frågor diskuteras och vid behov följs upp när så är påkallat. Avslutningsvis konstaterar jag att jag som statsråd inte kan uttala mig i ett enskilt ärende.

Fru talman! Jag tackar Andreas Carlson för svaret. Samtidigt är jag lite besviken över svaret. Jag tycker att jag öppnar för en ny väg för den nya regeringen att angripa den här typen av frågor genom att ta fasta på lokalbefolkningens, kommunens och företagarnas behov och möjligheter. Det här svaret hade jag kunnat få även om jag hade ställt interpellationen till den förra regeringen. Jag trodde att statsrådet och den nya regeringen skulle stå för skillnad, för det är det man har sagt. Det exempel som jag tar upp i min interpellation, och som jag vet att statsrådet inte kan uttala sig om i sak, visar väldigt tydligt på att uppdraget inte funkar i praktiken. Det finns många olika förslag. Nu tog jag upp ett förslag som gäller trafik, men det finns i mitt hemlän Sörmland motsvarande förslag där man inte ser lokalsamhället när det gäller kraftledningsutbyggnad. Det här är lite symtomatiskt för våra myndigheter. Man ser inte lokalsamhället, invånarna, företagen och kommunerna, deras behov och deras önskemål att vara delaktiga. Trafikverket har i uppdrag att samordna och planera. Detta redovisas årsvis. Så är det absolut. Men det funkar ju inte. Regeringen har ett stort ansvar att trycka på bland annat Trafikverket för att skapa intresse för att se helheten. Vem är det annars som ska ta helhetsansvaret och göra samhällsanalysen? Vilka arbetstillfällen riskerar att gå förlorade om ett företag inte kan fortsätta att leverera på grund av att det skärs av? Vem ska ta ansvaret för klimatet när invånarna måste ta fyra mil extra varje dag för att kunna ta sig till jobbet? Det handlar om den enskildes ekonomi, men framför allt om klimatet. Det gäller att försöka hitta exempel på att man kan göra saker på ett annat sätt. Det är ingen som ifrågasätter att bron jag nämner i interpellationen ska bytas ut, utan det handlar om hur Trafikverket kan försöka få till en bra lösning för dem som bor i närheten. Det här visar på brister i helheten och samordningen. Jag har också fått information som visar att det finns ett ointresse för att ta reda på hur det ser ut. Jag tar i interpellationen upp siffror från trafikmätningar. I dag vet jag att Trafikverkets mätning gjordes fem kilometer bortanför bron. De mätte inte ens på bron, vilket den enskilda föreningen gjorde. Därav skiljer det 700 bilar om dygnet. Det är ett symtom på att man inte ser helheten. Mitt syfte med interpellationen är att visa på att det inte funkar i praktiken och ge regeringen chansen att tidigt ändra på det här och ta ledartröjan. Återigen frågar jag ministern: Vem är det som ska ansvara för att helhetslösningen fungerar? Är ministern redo att förtydliga uppdraget om att prioritera lokal acceptans och lokal samverkan? Hur kommer ministern att arbeta för att följa upp att det fungerar i praktiken?
Fru talman! Jag tackar Martina Johansson för frågorna och för engagemanget. Jag vet att det betyder mycket när en lokal eller regional riksdagsledamot uppmärksammar och lyfter upp frågor som är viktiga på den enskilda orten eller i den enskilda regionen. Jag beklagar förstås att svaret som jag levererade i mitt första anförande ledde till besvikelse. Men det går ju inte att förändra regeringens arbete på det sättet att vi från en dag till en annan börjar uttala oss som statsråd i enskilda ärenden. Jag har noterat att Martina Johansson ställde en skriftlig fråga till föregående regering och fick svaret att regeringen förutsatte att Trafikverket arbetar med de här delarna. Det är inte en slump. Det är viktigt att Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag kontinuerligt ser över och utvecklar sina rutiner. Frågan till mig här i kväll handlar också om hur regeringen följer upp det ansvar som ligger på den mycket viktiga och stora myndigheten Trafikverket. Det görs, som jag nämnde i mitt interpellationssvar, på flera olika sätt, bland annat i den löpande dialog med Trafikverket där den här typen av frågor diskuteras. Jag noterar i ledamotens inlägg intressanta uppgifter som vi förstås får titta vidare på, analysera och kanske ta som exempel på saker som kan utvecklas. Men jag kan inte uttala mig i enskilda ärenden. Det står fast. Jag har själv under mina år i den här kammaren och i riksdagens arbete sett vad infrastrukturinvesteringar kan betyda på en ort för höjd trafiksäkerhet, ökad attraktivitet och ökad framtidstro. Men jag har också suttit med markägare som haft lite blandade känslor, till exempel för att vägen dras på ett sätt som man själv inte hade tänkt. När den här typen av investeringar görs kan det förstås uppstå motstående intressen. Det är därför det är så viktigt att Trafikverket har ansvar för helhetslösningen och har rutiner och arbetssätt för att ta vara på inflytandet och dialogen lokalt och regionalt. Det ansvaret har också Trafikverket inom ramen för sitt uppdrag redan i dag. Jag välkomnar också en dialog med riksdagen. Som jag sa inledningsvis tycker jag att det är positivt att ledamoten lyfter upp frågan. Jag hoppas att jag kommer att ha en god dialog med trafikutskottet, där Martina Johanssons partikamrat Ulrika Heie är ordförande. Jag tror att jag har två möten inbokade i trafikutskottet före jul. Jag ser fram emot ett nära och bra samarbete med riksdagen, med riksdagens utskott och med riksdagens ledamöter för att kunna få med uppgifter och ta med saker i det arbete som jag kommer att bedriva i mycket högt tempo i de här viktiga frågorna. Hela Sverige ska fungera. Det är viktigt med en god och väl utbyggd infrastruktur och ett underhåll av densamma. Men då är det också viktigt med det som Martina Johansson pekar på: att det är bra helhetslösningar och att det förs en god dialog med den lokala och regionala nivån.
Fru talman! Jag tackar åter Andreas Carlson för svaret. De enskilda ärendena är det som vi enskilda riksdagsledamöter ser väldigt tydligt. Men mitt syfte var inte enbart att lyfta fram det här konkreta exemplet utan också att visa att det här är någonting som sker kontinuerligt och som är symtomatiskt. Det handlar inte om att enskilda medarbetare, projektledare eller chefer inom våra olika myndigheter begår enstaka fel, utan det här återkommer. Jag hoppas att vi kan få en regering som tar tag i de här problemen, så att enskilda människor inte drabbas. Som jag sa förut är det här inte det enda exemplet. Jag har varit riksdagsledamot i fyra år. Jag har tre konkreta exempel från Sörmland där man missat den enskilda individen eller kommunen, och jag tror att det sker även i övriga landet. I min interpellation nämnde jag en järnvägsbro som ingen är emot. Man ska dock inte behöva åka fyra mil i stället för att åka direkt över järnvägen. Det handlar om fyra tåg om dagen som går på den här linjen. Jag har nämnt kraftledningen mellan Hedenlunda och SSAB i Oxelösund. I det fallet har man rundat markägarna. Det leder till stark kritik, risk för överklaganden och så vidare. Ett tredje exempel är Ostlänkens utbyggnad. Den är fantastiskt bra för Sörmland som region. Men plötsligt upptäcker en markägare att en massa personer befinner sig i hans fårhage, där hans djur går, för att göra arkeologiska utgrävningar. Det har ingen informerat om. Det är klart att utgrävningarna måste göras. Men man får ju inte glömma att prata med människorna, företagen och så vidare. Mitt viktigaste syfte med interpellationen är att lyfta fram att detta händer i verkligheten. I den här debatten får ministern som representant för regeringen ta ansvar för alla myndigheter. Om vi inte får ordning på det här minskar förtroendet för politiken, för våra myndigheter och i förlängningen för vår demokrati. Det är därför det är så viktigt. Det handlar inte om min eller någon annans upplevelse, utan det handlar om att vi måste kunna tro på systemet. Då måste man klara av att se helheten. Våra myndigheter, Trafikverket och andra, behöver våga driva även sådant som är svårt för att visa att de tar ett samhällsansvar. Det är klart att det inte är enkelt att lösa de här sakerna. Men de måste våga prova det svåra och ta nya steg.
Fru talman! Tack återigen för engagemanget. Martina Johansson pekar på en väldigt viktig del. Det handlar om tilliten till demokratin, som Martina Johansson nämner, men också till staten och myndigheterna. Information är viktig. Det ligger inom ramen för Trafikverkets uppdrag i dag. Det är en fråga som regeringen kan följa upp inom ramen för vårt ansvar och mitt ansvar som statsråd i den dialog som följer av uppdraget. Jag talar förstås inte om det enskilda ärendet. Men det är egentligen självklara saker som Martina Johansson lyfter fram. Det handlar om vikten av information och dialog. Det gäller att skapa förståelse för en åtgärd eller något man gör i en process och varför man gör det. Det kan vara en väldigt viktig del för att undvika missförstånd, frågor eller känslan av att inte vara lyssnad på. Det kan också skapa en acceptans för agerandet. Det är viktigt överlag att beakta och arbeta med. Det är något som jag förutsätter att Trafikverket och andra myndigheter löpande utvecklar och ser över inom ramen för sitt uppdrag. Martina Johansson har satt fingret på ett för ledamoten angeläget område. Det tackar jag för. Jag kommer att fortsätta att uppmuntra en god dialog också med mig om det är andra saker som ledamoten upptäcker i sitt hemmadistrikt eller någon annanstans. Jag välkomnar det och är alltid öppen för inspel.
Fru talman! Jag hoppas också att vi kan fortsätta att ha en bra uppföljning och en bra dialog. Jag sitter inte med i trafikutskottet, men vi kan ha den dialogen på andra sätt. Det handlar återigen om att våga styra även mot det som ibland är svårt och att våga se den enskilda individen, företagen och kommunen och deras möjligheter och utmaningar och att ta de svåra delarna. Jag förde fram mina konkreta exempel. Vill ministern ha fler under de här åren är det bara att höra av sig, och så kan vi ha en fortsatt bra dialog.
Fru talman! Jag tackar för det, och jag tackar återigen för engagemanget och för frågan och att ledamoten tog tillfället att ställa den. Det är min första interpellationsdebatt som statsråd. Vill Martina Johansson göra inspel räknar jag med att jag kommer att vara här flera tisdagskvällar framöver och finnas tillgänglig för interpellationsdebatter där vi kan fortsätta den här typen av goda samtal. Det är det som behövs. Jag tror att vi delar uppfattningen att hela Sverige ska fungera. Infrastruktur är väldigt viktig, och det gäller även underhållet av densamma. Där har regeringen nu lagt om delar av medlen i vår budget för att stärka vägunderhåll. Det behövs göras satsningar på järnväg. Det är också viktigt att arbeta med helhetslösningar och att man har en god dialog. Det har interpellanten satt fingret på i dag. Jag tackar för respekten för att inte jag som statsråd kan uttala mig i ett enskilt ärende. Men jag ser fram emot god dialog även framöver.